Herr talman! I första lagutskottets utlåtande behandlas en proposition där åtgärder föreslås för att man skall komma till rätta med de alltför långa väntetiderna för rättspsykiatriska undersökningar. I propositionen föreslås två åtgärder. Den ena är att den häktade i väntan på rättspsykiatrisk undersökning skall kunna förvaras i fångvårdsanstalt och därvid vara underkastad de behandlingsregler som gäller för dem som annars är intagna på sådan anstalt.

Men vi har ändå i utskottet ansett att det kan riktas principiella invändningar mot att man behandlar häktade som om de redan vore dömda. Utskottet har därför velat markera och stryka under vad departementschefen själv är inne på, nämligen att förslaget i den delen bör ses som ett provisorium och är motiverat endast av de olämpliga förhållanden som nu råder i och med att väntetiderna under en längre tid har varit så långa. Till utskottets utlåtande är fogad en reservation som inte gäller dessa saker utan syftar till åtgärder för att också på annat sätt förkorta väntetiderna. Vi reservanter menar att det inte räcker med att man går den väg som man har föreslagit i propositionen genom att företa dessa i och för sig rätt anmärkningsvärda åtgärder, utan man bör, vilket vi tycker är minst lika viktigt, också sträva efter att förenkla undersökningsförfarandet. Vi tror därför att det är angeläget att man får en utredning som syftar till ett förenklat förfarande, så att man kan avlasta läkarna en del av det arbete, som de nu utför i samband med dessa undersökningar, och förstärka t.ex. kuratorspersonalen och låta kuratorerna göra en del av de undersökningar som nu åvilar läkarna. Vi tror att man därvidlag kan hämta mönster ifrån t.ex. abortrådgivningen och ifrån de barnpsykiatriska undersökningarna där man har ett mer modernt förfarande än i fråga om de rättspsykiatriska undersökningarna. Inga sådana åtgärder övervägs för närvarande, och det är därför som vi från reservanternas sida har velat hemställa om att man får en sådan här utredning. Den tycker vi gärna kan bedrivas på departementsnivå, men vi förutsätter givetvis att man till en sådan översyn knyter experter som har prak tisk erfarenhet av hur arbetet bedrivs på fältet. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vill understryka fru Kristenssons uttalande att det inte råder några delade meningar om att den proposition som ligger till grund för det här utskottsutlåtandet skall bifallas.

Den proposition som vi nu skall anta innebär ju, herr talman, en nödlösning och utgör bara ett bevis på att den situation som vi råkat i är allvarlig. Vi är helt ense beträffande de åtgärder som föreslås i propositionen, vilket framgår av yrkandet under A. i utskottsutlåtandet. Jag övergår så till yrkandena under B. i utlåtandet. Enligt vår åsikt är denna fråga mycket viktig.

Vi reservanter anser dock att det förflutit lång tid, åtta år, sedan detta uttalande av departementschefen gjordes. Sedan kommer då denna nödlösning som enligt vad vi är överens om måste tas i den nuvarande situationen. Men alla måste vara medvetna om att det rör sig om ett förhållande som skapar osäkerhet i fråga om den enskildes rätt och att det kan innebära ett oerhört lidande för vederbörande. Detta förhållande har kanske helt kunnat undvikas om rationella metoder i samband med en snabbare upprustning, enligt med vad som uttalades år 1961, verkligen ägt rum. Enligt min mening kan inte riksdagen vara nöjd med den takt som presterats beträffande denna organisationsutbyggnad, utan riksdagen har rätt att kräva att saken påskyndas. Det är härvidlag fråga om huruvida man skall göra ett påpekande, och på denna punkt har det uppstått delade meningar vid utskottsbehandlingen. Vi reservanter vill göra en framstöt både med hänsyn till den enskildes säkerhet och med tanke på det lidande som kan orsakas av de långa väntetiderna. I propositionen redogörs för hur det förhåller sig med detta, och det framhålles att det kan bli fråga om mer än tre månaders väntetid, vilket måste innebära en ohygglig situation för vederbörande. Därför yrkar reservanterna på att riksdagen gör ett uttalande. Vi har som sagt inget säryrkande under moment A. Vid moment B. yrkar vi bifall till reservationen om skrivelse till Kungl. Maj:t. Efter den långa tid som gått kan det inte anses förmätet att riksdagen ånyo påpekar det angelägna i att utbyggnaden påskyndas, så att vi kan undvika de lidanden som de långa väntetiderna nu för med sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Om man närmare penetrerar vad som finns inskrivet i propositionen är det inte mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservan terna. Samma motivering som finns i inledningen till reservationen har departementschefen använt när han föreslagit ifrågavarande författningsändringar. Han skriver nämligen att väntetiderna är alltför långa och att de under de senaste åren ständigt har ökat. Propositionens syfte är att minska olägenheterna med de långa väntetiderna vid de rättspsykiatriska undersökningarna av häktade. De föreslagna bestämmelserna bör, framhålles det också i propositionen, ses som ett provisorium i avvaktan på att förhållandena inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet förbättras. Undersökningarna skall i allmänhet kunna utföras under de föreskrivna sex veckorna. En varaktig förbättring i detta hänseende förutsättes komma till stånd i och med genomförandet av 1961 års organisationsplan, men departementschefen anser att man inte kan slå sig till ro med de förbättringar som kan åstadkommas med redan beslutade organisatoriska ändringar. Han har därför i propositionen uttryckt sin oro och lagt fram här presenterade särförslag. Inom justitiedepartementet pågår för närvarande också en undersökning rörande möjligheterna att genomföra reformer inom rättsväsendet, vilka bl.a. kan medföra en bättre hushållning med resurserna på rättspsykiatrins område.

Enligt 1961 års organisationsplan skall de psykiatriska avdelningarna inom kriminalvården, som för närvarande tjänar som rättspsykiatriska kliniker, ersättas med fem fristående, nybyggda kliniker förlagda till Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. De skall anknytas till de medicinska lärosätena på respektive orter. Klinikerna i Uppsala och Lund är nu under uppförande och beräknas kunna tas i bruk hösten 1969. Kliniken i Göteborg räknar man med att kunna börja bygga under våren 1969, och kliniken i Umeå beräknar man kunna ta i anspråk omkring den 1 juli 1970. Den återstående kliniken, i Stockholm, räknar man inte med att kunna ha färdig förrän 1973.

Man kan givetvis fråga sig om en ny utredning eller en forcering av byggnadsplanerna verkligen kan ge några framsteg på detta område med hänsyn till att klinikerna i Uppsala och Lund redan är så pass långt framskridna att de beräknas kunna tas i bruk i höst. Också för kliniken i Göteborg måste i varje fall ritningar och beslut vara klara, om byggnationen skall kunna startas i höst. Umeåkliniken måste dessutom i varje fall vara i vardande om den skall kunna tas i bruk ungefär vid midsommarhelgen nästa år. Ingen av utskottets ledamöter vill väl, lika litet som departementschefen, påstå att allt är som det borde vara. Om så hade varit förhållandet, hade vi givetvis inte haft att ta ställning till förevarande proposition i dag. Men det är inte bara genom de nu föreslagna förändringarna i författningen som Kungl. Maj:t har ägnat ärendet sin uppmärksamhet under den tid som gått. Vissa förändringar och förbättringar har genomförts. Utökade medel har beviljats, och nya tjänster för läkare och även Övrig personal har under det gångna året tillsatts och befattningshavarna är nu i verksamhet. Även utvecklingen av de personella och tekniska resurserna, som reservanterna också vill söka påskynda, har tagits upp propositionsvägen, nämligen under femte huvudtiteln, som visserligen inte faller på första lagutskottet men som kommer att behandlas i annat sammanhang. De gjorda äskandena och socialstyrelsens förslag beträffande de personella resurserna har också i huvudsak upptagits i nämnda proposition och kommer att behandlas i kammaren i ett annat sammanhang. I det sista avsnittet av utskottets utlåtande behandlas yrkandena i motionsparet I: 918 och II: 1052 om vissa förenklingar i undersökningsförfarandet.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
Herr talman! Fru Löfqvist sade att det inte är mycket som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna. Ja, det beror förstås i viss mån på hur man ser frågan. Den första detalj beträffande vilken våra uppfattningar skiljer sig är väl den skiftande grad av otålighet varmed vi avvaktar genomförandet av utbyggnadsplanerna. Den andra frågan beträffande vilken vi har skiljaktiga uppfattningar och vilken jag bedömer som den kanske mest viktiga, är reservanternas krav på en översyn av förfarandet i samband med de rättspsykiatriska undersökningarna. Mig veterligt är en sådan översyn över huvud taget inte påtänkt, och fru Löfqvist har såvitt jag vet inte heller gjort gällande att så skulle vara fallet. Vi vet att rutinerna i samband med dessa undersökningar är gammalmodiga och att förfarandet kan förenklas högst betydligt utan att därmed rättssäkerhetskravet eftersätts. Jag tycker att det är förvånande att man inom just detta område av justitiedepartementet inte har intresse för att modernisera och rationalisera, något som man i rätt be tydande grad och rätt föredömligt gått in för på andra områden. Nu visar fru Löfqvist på de förbättringar som departementschefen aviserar. Och naturligtvis är det förbättringar som vi inte helt skall bortse från. De innebär att läkararvodena höjs i viss utsträckning, att en extra öÖöverläkartjänst inrättas under begränsad tid — något år — och att en kuratorstjänst och två tjänster som kansliskrivare inrättas. Dessutom säger fru Löfqvist att det i justitiedepartementet pågår en undersökning av möjligheterna att genomföra reformer inom rättsväsendet som kan få inverkan på de förhållanden det här gäller. Men dessa reformer åsyftar ju heller inte alls det vi vill åstadkomma: en rationalisering av förfarandet. Och jag skulle verkligen vilja veta vad fru Löfqvist egentligen kan ha emot att man på detta område försöker rationalisera och modernisera. Det vore intressant att få reda på detta. Vi tycker att begäran i reservationen är mycket hovsam. Det heter ju där att en översyn kan göras på departementsnivå med biträde av de experter som kan finnas till hands för att anlägga synpunkter på frågan.

Herr talman! Det kan väl ändå inte påstås, fru Kristensson, att oron skulle vara mindre hos utskottets ledamöter eller framför allt hos departementschefen med anledning av den situation i vilken vi befinner oss på detta område. Departementschefen har ju visat att han på olika sätt vill försöka skapa möjligheter att klara av undersökningsfallen under den fastställda tiden. När detta inte går försöker han via ändringar i författningarna avkorta tiden för att därigenom åstadkomma säkerhet och minska lidandet för dem det gäller. Det jag tänkte på, fru Kristensson, var främst motionsförslaget angående de s.k. § 7-intygen, som det inte kan anses särskilt önskvärt att genomföra. Vad gäller utskottets syn på den fortisatta utvecklingen slår ju utskottet i sin skrivning fast, att det är självklart att allt som göras kan skall göras och att det därför inte behövs något särskilt uttalande på den punkten. I flera avsnitt har ju utskottet också instämt i motionärernas uttalanden, något som klart finns angivet i utlåtandet.
Herr talman! Jag lovar kammaren att det är sista gången jag yttrar mig i det här ärendet. I all korthet vill jag bara säga till fru Löfqvist att departementschefen visst har visat att han på olika sätt vill åstadkomma förbättringar. Vad jag och reservanterna menar är att jämsides med att man genomför den kanske något tvivelaktiga åtgärden att behandla häktade som om de redan vore dömda borde man ha varit långt framme på den andra vägen. Därvidlag borde de rationaliseringar som kunde uppnås ha varit genomförda, varigenom väntetiden skulle ha kunnat förkortas. Om detta hade genomförts för länge sedan, hade kanske inte denna åtgärd behövt tillgripas med det förslag som innefattas i den proposition vi nu behandlar.

Herr talman! Den reservation som finns fogad till denna punkt är en mycket gammal bekant för alla dem som suttit åtskilliga år i denna kammare, men för att informera våra nya vänner i kammaren vill jag säga några ord om den. När det gäller kommunikationsverkens investeringar — postverkets, televerkets, statens järnvägars och luftfartsverkets fonder samt statens vägverks förrådsfond och sjöfartsverkets fond — beräknar man vad som kommer ati gå åt. Men allt detta är emellertid mycket säreget just för dessa anslag. Man lägger på 10 procent därför att man menar att det kan bli dåliga tider med besvärliga arbetsförhållanden, och då kan det vara bra för Kungl. Maj:t att ha pengar till hands och kunna öka intensiteten i investeringarna inom affärsverken. Vi har från moderata samlingspartiets sida sagt att 10 procent är väl mycket, och vi har räknat ned detta belopp med 50 miljoner kronor. Nu skall man inte tro att det betyder att Kungl. Maj:t är alldeles utan pengar, om det skulle inträffa någon förändring i konjunkturbilden som man inte nu kan bedöma. Det innebär bara att Kungl. Maj:t, om någonting sådant skulle hända, får lov att gå till riksdagen och begära anslag på tilläggsstat. Detta betydGer i sin tur att riksdagen inte avhänder sig sitt grepp över dessa pengar. För att undanröja alla missförstånd vill jag gärna säga klart ifrån, att vi inte i och för sig betraktar vårt förslag som en besparing på 50 miljoner kronor utan bara som en något strängare hushållning och ett något skarpare iakttagande av riksdagens rätt än vad majoriteten har velat ge sig in på. Jag skall stanna vid detta, herr talman, och nöja mig med att yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Denna metod att ha en reserv på 10 procent av konjunkturmässiga eller andra skäl beslöt riksdagen så tidigt som år 1962 i enighet. Majoriteten i utskottet har ansett att det inte finns någon anledning att ändra denna princip.

Någon sänkning av statsutgifterna med den konjunkturbedömning som man nu har är det alltså inte fråga om. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall utskottets hemställan.

Herr talman! Under punkten 4 i utskottets utlåtande behandlas några motionspar som jag skulle vilja framföra några synpunkter på. I motionsparet I:7 och II:8 har vi motionärer tagit upp frågan om pensionärernas reserabatter och det s.k. 67 kortets giltighet. Vi har yrkat att giltigheten skulle utsträckas att även avse rabatt vid resa i första klass på järnväg. Under det senaste året har förbättringar genomförts vilka i stort sett överensstämmer med vad vi bl.a. från folkpartiets sida tidigare har motionerat om — 67-korten gäller nu även på busslinjer samt för förtidspensionärer med flera grupper. I våra motioner har vi angivit några skäl för att 67-kortet borde berättiga till rabatt även vid resa i första klass på järnväg. Vi har bl.a. nämnt att pensionärer därigenom vid längre resor skulle kunna utnyttja första klass sovvagn och att det för en del gamla kan betyda en extra bekvämlighet att få resa i första klass. Utskottet skriver att det för sin del finner »vissa skäl tala för motionärernas uppfattning att rabatteringen bör avse jämväl första klass. Enligt vad utskottet erfarit har emellertid inom SJ en utredning igångsatts rörande kostnaderna för en sådan reform. Med beak tande härav och då utskottet förutsätter att SJ — därest reformen av företagsekonomiska skäl befinns motiverad — vidtager härav föranledda åtgärder avstyrks motionerna i fråga.» Jag tycker detta är en positiv skrivning som man kanske kan få betrakta som en beställning. Då jag hyser den uppfattningen att det kan föreligga företagsekonomiska skäl som motiverar en lösning i enlighet med vad vi föreslagit i motionen, hoppas jag att den nu pågående utredningen skall leda till ett positivt resultat. Jag har därför, herr talman, på denna punkt inget särskilt yrkande. Det andra motionsparet, 1:620 och 11: 697, berör också 67-kortets giltighet och reserabatterna. 1968 års riksdag biföll ett förslag från regeringen, som vi tidigare framställt motionsledes, att 67 kortet skulle få gälla även för resor som görs av förtidspensionärer, pensionärer med förtida uttag, samt pensionärer med sjukbidrag, invaliditetsersättning och hustrutillägg. I denna uppräkning saknar man emellertid gruppen änkepensionärer, vilka alltså är ställda utanför denna förmån. De befinner sig alltså i ett sämre läge än andra pensionärer. Låt mig för att belysa hur det kan verka som exempel ta en pensionär vars hustru har hustrutillägg. Om mannen avlider och hustrun därefter i stället för hustrutillägg får änkepension, så bortfaller möjligheten till rabattresa. Vi yrkar i motionen att 67-kort skall gälla även för änkepensionärer. Även dessa motioner har utskottet avstyrkt. Vid sin prövning av denna fråga har utskottet funnit att det skulle bli svåra gränsdragningsproblem om förslaget genomfördes. Man utgår tydligen ifrån — och det kan ju vara riktigt — att änkepensionärerna befinner sig i mycket olika åldrar. Det förefaller mig ändå som om man skulle kunna finna en framkomlig väg genom att fixera en åldersgräns. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 620 och II: 697. Det tredje motionspar som jag skulle vilja säga några ord om gäller en helt annan fråga. I motionerna I:118 och II: 218 har vi motionärer återkommit med vårt yrkande från förra året angående elektrifiering av järnvägslinjen Borlänge—Mora. Utskottet hänvisade i fjol till de pågående förhandlingarna angående ökade virkestransporter på järnvägslinjerna inom Dalarna till följd av att flottningen på älvarna skulle komma att upphöra. Dessa förhandlingar har nu slutförts och det har träffats en överenskommelse om virkestransporter på järnväg. Detta betyder att det på järnvägslinjerna inom vårt län, och då även på den bandel som vår motion avser, kommer att bli en väsentligt ökad virkestransport. Detta ställer ökade krav på transportmöjligheterna. Det kommer att finnas ett antal virkesterminaler i närheten av Mora från vilka en kontinuerlig trafik med virkestransporter kommer att äga rum till avnämarna, såsom sågverk och pappersbruk inom och utom länet. Motionärerna har den uppfattningen att det ökade transportbehovet bättre kan tillgodoses om man genomför en elektrifiering av bandelen. En elektrifiering skulle också onödiggöra den oljeförbrukning som dieselloken nu medför; man skulle i stället kunna utnyttja den inom landet producerade elkraften. En elektrifiering skulle också medföra fördelar för persontrafiken genom snabbare tåg och ökad trafiksäkerhet. Vi har en god förbindelse med Stockholm genom dieseltåget Siljan. Det visar sig emellertid att detta tåg har vissa tekniska svagheter och vid olika tillfällen måst utbytas mot ett vanligt loktåg. Senast denna vecka blev jag utsatt för en sådan händelse när jag reste ned till Stockholm. Den elektrifieringskalkyl, som SJ utfört och som utskottet hänvisar till, har jag litet svårt att gå in på, eftersom jag inte närmare känner till vad den visar för siffror; det framgår inte heller av utskottets utlåtande.

Jag vill tro att det i så fall skall finnas möjligheter att återkomma i denna fråga. Jag ber ändå, herr talman, att få yrka bifall också till motionerna I: 118 och II: 218.

Herr talman! Jag hade helst sett att vår motion II: 140, som är en följdmotion till motionen II:156 rörande näringspolitiska initiativ för sydöstra Sverige, hade kunnat behandlas i anslutning till den centrala fråga vi har tagit upp, nämligen <sysselsättningsproblemen. Det är dessa som utgör bakgrunden till yrkandena om åtgärder för att förbättra kommunikationerna, inklusive godstrafiken, inom denna del av landet. Då så emellertid inte skett — det är inte något att göra åt nu — måste jag tyvärr hänvisa till nyssnämnda motion om sysselsättningsskapande åtgärder och den betydelse som väl utvecklade kommunikationer har för näringslivets utveckling. Jag kan också hänvisa till en av vår grupp väckt motion om trafikpolitiken i dess helhet. Frågan om kommunikationerna måste sättas in i sitt näringspolitiska sammanhang. Vi ser här ett av exemplen på underlåtenheten att ta sådana hänsyn. Ett ensidigt hänsynstagande till SJ:s lönsamhetstänkande har lett till att kommunikationerna i denna del av Sverige blivit underutvecklade med menlig följd för näringslivet. Vi har i huvudmotionen dragit slutsatserna härav och hävdat att vill man främja den näringspolitiska utvecklingen inom ett område, så måste såväl den spårbundna trafiken som vägväsendet förbättras. Herr talman! Det byggs en dyrbar bro till Öland. Men vad händer under tiden med kommunikationerna inom det närbelägna området på fastlandet? Utskottet redovisar hur SJ:s nedläggningspolitik har fungerat, och det är tyvärr en trist läsning. Efter allt detta har utskottet bara en slutsats att dra, nämligen att man bör avstyrka vår motion. Jag anser, herr talman, att det inte lönar sig att i detta sammanhang gå in på alla de spörsmål som är förbundna med dessa frågor. Jag får anledning att senare återkomma till detta problemkomplex. Detsamma kan sägas beträffande riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. De bör lämpligen tas upp i sin helhet. Låt mig bara till sist få beklaga att utvecklingen för landets sydöstra del fått en sådan inriktning att utskottet inte tycks vilja underkasta frågan någon allvarligare prövning. Jag vill hemställa om bifall till motionen I: 121 och II: 140, innebärande att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer att dessa frågor utreds.

Herr talman! Bara några ord! Jag återvänder till 67-kortet som herr Jonsson i Mora nyss talade om. Det har under en följd av år gjorts upprepade framstötar i riksdagen om en utsträckt användning av SJ:s 67-kort. Det är nu glädjande att se att det inte har varit förgäves, utan att man steg för steg har kunnat tillmötesgå framställningarna. Förmånen gäller från den 1 juli 1968 också SJ:s bussar, och en viss utsträckning av giltighetstiden har skett. Nu har vidare riksdagen på förslag av Kungl. Maj:t beslutat att 67-kortet från och med den 1 januari i år också skall gälla för förtidspensionärer samt för dem som åtnjuter ålderspension med förtida uttag och sjukbidrag, invaliditetsersättning eller hustrutillägg. I princip skall statlig subvention kunna utgå. I likhet med herr Jonsson i Mora har också herr Kaijser, fru Kristensson och jag inlämnat en motion där vi begär att man skall kunna få rabatt också vid resa i första klass. Vi tycker att en sådan reform är ytterst befogad. Om man är gammal och kanske trött eller sjuk och vill åka tåg i litet tystare och komfortablare miljö än en andraklassvagn kan erbjuda, borde man — tycker vi — ha rätt att göra det till en något reducerad biljettkostnad och bara betala mellanskillnaden i förhållande till halv andraklassbiljett. Men det riktigaste vore naturligtvis att 67-kortet berättigade till resa för halva ordinarie biljettpriset i både första och andra klass. Om man företog en sådan ändring, skulle man dessutom få enhetlighet i Norden på detta område. Det kan inte hjälpas att jag finner det litet diskriminerande och oriktigt ur jämlikhetssynpunkt, som vi så ofta talar om nu för tiden, att endast andraklassresor skall berättiga till rabatt. Jag är emellertid glad att statsutskottet i stort delar motionärernas uppfattning och att den utredning som vi förordar redan har satts i gång inom SJ, där det skall undersökas vad detta kan komma att kosta. Jag tycker alltså att motionerna i stort sett är tillstyrkta. Bara på en enda punkt har jag någonting att invända. Utskottet skriver nämligen att det förutsätter att SJ — därest reformen av företagsekonomiska skäl befinnes motiverad — vidtager erforderliga åtgärder. Det vore naturligtvis allra bäst om det visade sig att det kunde ske, och jag tror inte det är uteslutet att man kan genomföra en sådan reform av företagsekonomiska skäl, men jag tycker att det, även om så inte skulle vara fallet, finns anledning att i sådan händelse tillerkänna SJ ersättning från staten. Vi får väl dock avvakta utredningen och se vad den leder fram till. Herr Jonsson i Mora har också en motion som gäller att änkor skulle kunna få 67-kortet. Jag måste tyvärr säga att jag i likhet med utskottet har svårt att tänka mig en sådan utvidgning. Där är ju gränsdragningen mycket svår att göra, och det gäller att föra in en helt ny kategori i detta sammanhang. På den punkten är jag som sagt mycket tveksam. Jag har inget yrkande, herr talman.
Herr talman! När det gäller fru Rydings motion nr 140 vill jag fästa uppmärksamheten på att i' detta sammanhang endast behandlas frågan om järnvägskommunikationerna i Kalmar län, d.v.s. en breddning av bansträckan Kalmar—Berga, och därvidlag vill jag hänvisa till vad utskottet anfört och yrka bifall till utskottets förslag. Beträffande motionen II: 218 om elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora gäller vad som sägs i utskottets enhälliga utlåtande att kalkylen för närvarande inte är sådan att en elektrifiering av bandelen är tillräckligt motiverad. Herr Jonsson i Mora hade vissa förhoppningar för framtiden i den här frågan, och det är klart att man ju alltid kan instämma i fromma förhoppningar på den punkten. Sedan vill jag, herr talman, ta upp frågan om 67-kortet, och det är riktigt som motionären har sagt att frågan rönt sympati i utskottet. Framför allt har man tänkt på den fördel det måste anses innebära för ett pensionärspar som skall göra en lång resa över natten att få vara i samma sovkupé, eftersom de kan behöva hjälpa varandra 0. s. v. Det finns alltså förståelse för detta inom utskottet och vi hyser tillfredsställelse över att SJ har startat en utredning om kostnaderna. Vi förutsätter också att reformen genomförs om det visar sig företagsekonomiskt motiverat... Skulle den: däremot kräva extra anslag måste riksdagen beredas tillfälle att pröva frågan. Min spontana reaktion på förslaget att änkepensionärer skall få använda 67 kortet var att det här måste röra sig om något förbiseende. Ty det tycks så självklart att om förtidspensionärerna nu fick den här rättigheten så borde rimligen änkepensionärerna också få den. Men när man undersöker saken närmare finner man — som fröken Wetterström också antydde — att problemet är ganska komplicerat. Förtidspensionärer har fått sin folkpension på grund av sjukdom, invaliditet eller någon annan orsak. Där kan man alltså utan vidare göra en jämförelse med de pensionärer som har rätt till 67-kortet. Men änkepensionärer finns av flera olika kategorier. En hustru som exempelvis är 36 år när mannen går bort får då en femtondel av folkpensionen, d.v.s. ungefär 35 kronor i månaden. Det förutsätts att hon är beroende av inkomster för sin försörjning, och hon kan alltså inte utan vidare sägas vara i samma situation som en folkpensionär eller förtidspensionär. Vi har också fallen med de så kallade övergångsänkorna som inte får någon änkepension. Denna kategori kommer naturligtvis att känna av orättvisan i sin situation ännu mera, om någon änkepension inte betalas ut på grund av beslut som fattats år 1960 och om tillfälle inte heller ges att använda 67-kortet. Man kan naturligtvis tänka sig att införa en åldersgräns. I en av motionerna har antytts tanken att ge änkepensionärer över exempelvis 50 år den här förmånen. Jag har nämnt dessa förhållanden för att visa att problemet är mycket komplicerat. Jag kan säga så mycket att vi har stor förståelse för frågan och att vi inom utskottet tycker att det finns motiveringar för motionernas tankegångar.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

Herr talman! Trots fröken Åsbrinks pedagogiska möda, som jag hoppas i längden inte skall vara förspilld, har statsutskottet sin vana troget inte nedlåtit sig till att motivera sitt avstyrkande av min motion om Sturupflygfältet. Att principbeslut fattats år 1966 är ju inget motiv. Jag var inte med här i riksdagen när denna fråga tidigare diskuterades, men jag har av protokollen inhämtat vad som förevarit, och det var — sanningen att säga — inte mycket. Snarast har det varit beklämmande att läsa hur lättsinnigt hela angelägenheten behandlats.

En sådan omvänd bevisföring är för all del inte ovanlig, men den blir därför inte mera försvarbar. Såvitt av protokollen framgår har riksdagen inte fått en tillräcklig orientering om följderna av förläggning av flygfältet till Sturup, inte om de närmaste planerna och än mindre om vad som längre fram komma skall. Att ytterligare avverkning av bokskog måste ske på sidorna av banorna är redan klart. Att landskapet svårt kommer att sargas av den motorvväg som hänger samman med flygplatsen står också klart. Att den bebyggelse med bostäder och serviceanläggningar av olika slag som hör till en flygplats av detta slag och annan bebyggelse som dras till dess grannskap, inte kommer att göra det hela bättre, lär väl också vara klart för den som vill förstå. Men inte ens i grova drag har man brytt sig om att framlägga en = dispositionsplan för grannmarkerna. Och enligt hittills icke dementerade pressuppgifter är man redan i full färd med att planera in ytterligare ett par banlängder utöver dem som det remissbehandlade och av riksdagen diskuterade förslaget har tagit upp. storflygplats i konkurrens med Saltholm, som ligger så nära, att flygplatsen där framkallar en viss kapacitetsbegränsning för Sturup, som man enligt luftfartsverkets egen promemoria inte kan överblicka för mer än 15—20 år framåt? Håller med andra ord Sturup på att bli både en storflygplats och ett provisorium? Världens främsta experter har uttalat, att om man vill förlägga en flygplats till ett ställe med maximal risk för kollisioner med flyttfågel man bör välja just Sturup. Det är så att bl.a. terrängformation och kustlinjer påverkar flyttfågelsstråken; vi har bara att konstatera faktum, att vi i det aktuella området har en koncentration av flyttfågel, som för vissa arter är starkare än på något annat håll i Europa. Sedan jag i fredags begärde ordet i denna fråga har för övrigt en kvällstidning på ledarplats tagit upp detta problem, och jag hänvisar kammarens ärade ledamöter till att i dagens nummer av Expressen studera en mycket talande karta över flyttfågelssträcken i Skåne. Sådana här invändningar avfärdar luftfartsverket med ett påstående, att erfarenheter från bl.a. Toronto i Canada gett oss medel att minska riskerna, men vilka dessa medel är har riksdagen inte fått veta. Det kan därför vara på sin plats att här tala om vad de kanadensiska experterna åsyftar. Avskjutning och giftutläggning skall ske både för att direkt avliva fågel och för att indirekt göra dess livsuppehälle omöjligt genom att ta död på insekter, daggmaskar, smågnagare och andra bytesdjur, som drar fågel till sig — allt detta med nya faror i släptåg: förorening av grundvatten, giftkoncentration i marken 0. s. v. Hjälper inte detta får man tillgripa åtgärder i större skala även utanför flygfältets gränser såsom massavverkning av skog, igenfyllning eller utdikning av sjöarna. Så ser alltså svensk miljövård av år 1969 ut i praktiken. Vi har dock här att göra med naturkrafter som man inte sätter ur spel bara med en grävskopa. I min motion nr II: 721 har jag anfört att än så länge ingen skada är skedd eftersom arbetena hittills inskränkt sig till inköp av mark. Det är ännu inte för sent att utreda frågan bättre i syfte att få en lokalisering som medför mindre risker för människoliv än Sturup, och vid en sådan jämförelse väger avståndet till Malmö lätt. Herr talman! Jag skall med hänsyn till klockslaget inte ytterligare förlänga debatten i denna fråga utan nöja mig med att påpeka att budgetdeputerade i sin sammanställning av vad bifall till olika motioner skulle innebära av någon anledning tycks ha glömt bort att ett bifall till min motion medför en minskning i utgifterna på riksstaten med 13,8 miljoner kronor. Men det är inte av hänsyn till detta belopp, utan med tanke på de oersättliga värden i form av människoliv och miljö som står på spel som jag nu yrkar bifall till motionen II: 721. Och jag vill, herr talman, för att mina barnbarn i skrifterna skall ha belagt att deras farfar inte har medverkat till en sådan skändlighet som Sturup-fältet meddela att jag kommer att begära såväl votering som rösträkning.

Herr talman! Herr Wachtmeister gav en mycket målande skildring av hur beslutet om förläggningen av flygplatsen till Sturup kommit till. Jag är inte säker på att de från Malmö stad och Malmöhus läns landsting som deltog vid slutandet av avtalet riktigt känner igen den beskrivningen. Herr Wachtmeister sade också att utskottet inte ägnat så stort utrymme åt behandlingen av hans motion. Det beror emellertid på att, oavsett vilken uppfattning man än kan ha om den lämpligaste förläggningen av flygplatsen, förberedelserna nu har nått så långt att det enligt utskottets mening är ogör ligt att ändra beslutet. Jag skulle tro att herr Wechtmeister kanske innerst inne har samma uppfattning. Han klagar över att utskottet ägnat litet utrymme åt behandlingen av hans motion men den omfattar bara en halv sida, vilket tyder på att han själv kanske inte ansett det mödan värt att närmare utveckla motiven för sin framställan. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Nej, herr Gustafson i Göteborg, orsaken är inte alls den att jag inte skulle vara övertygad om att flygplatsen bör ligga på ett annat ställe. Jag tror att det är Lin Yutang som någonstans har sagt att en vis man inte ödar tid på den som inte går att undervisa. Det är vad jag här tänkt på.
Herr talman! Det är förvånansvärt att herr Wachtmeister klagar över att vi i utskottsutlåtandet gett så litet utrymme åt hans motion, om han på förhand visste att det inte lönade sig att undervisa oss.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 9, punkten 11, behandlas bl.a. några motioner rörande Vänerns och Vätterns förbindelse med havet. Utskottet skriver där i sitt enhälliga utlåtande att kanaltrafikutredningens förslag är under beredning i Kungl. Maj:ts kansli, och utskottet föreslår därför att motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. mars, och två dagar senare, alltså den 13 mars, meddelades det att en proposition skulle komma att framläggas i ärendet. Detta väckte en viss förvåning hos fjärde avdelningens samtliga ledamöter. Om man i avdelningen hade känt till att en proposition kunde förväntas, hade behandlingen av motionerna givetvis uppskjutits så att den kunde ske i samband med propositionen. Ur vissa synpunkter kan utskottet givetvis säga att Kungl. Maj:t denna gång har handlat mycket snabbt. Utskottet skriver nämligen: »Utskottet förutsätter dock att utredningsförslagen, med hänsyn till dessa frågors stora betydelse inte minst för berörda bygder, skyndsamt prövas av Kungl. Maj:t samt att resultaten härav redovisas för riksdagen.» Det tog alltså två dagar från det att utskottet hade givit uttryck för sin uppfattning till dess att det meddelades från kommunikationsministern att ett förslag skulle framläggas. Vi vet att det givetvis inte gått till riktigt på detta sätt, utan att tanken på en proposition måste ha funnits tidigare i departementet. Jag vill nu bara uttrycka den förhoppningen att vi i framtiden skall få något bättre kommunikationer mellan kommunikationsdepartementet och statsutskottets fjärde avdelning. När denna fråga behandlades i första kammaren förra veckan yrkades det återremiss med motiveringen att det skulle vara osäkert huruvida det vore möjligt att på nytt motionera i ärendet sedan motionerna avslagits. Man menade att samma fråga inte kunde behandlas två gånger av samma riksdag. Jag har emellertid den mycket bestämda uppfattningen att om propostitionen för det första framläggs och för det andra remitteras till utskott finns det möjligheter att väcka motioner i anledning av den. Därför är ett återremissyrkande av denna anledning på intet sätt motiverat.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
Herr talman! Efter herr Gustafsons i Göteborg anförande är det egentligen inte mycket för mig att tillägga. Jag vill emellertid säga att den som liksom jag i många herrans år väckt motioner i oppositionsställning ibland kan känna sig luttrad och prövad och fråga sig vad det skall tjäna till att motionera, eftersom motioner ändå alltid blir avslagna. Men denna gång har vi verkligen blivit hyggligt behandlade, i första hand av utskottet vilket, såsom herr Gustafson i Göteborg påpekade, skrivit ytterligt välvilligt och faktiskt understrukit hur utomordentligt betydelsefullt det är för de berörda bygderna att få en säker och pålitlig vattenväg mellan Västerhavet och Vänern. För det län jag representerar, Värmland, som ju är ett i hög grad prövat län med svår arbetslöshet och besvärliga lokaliseringsproblem, är denna vattenväg en absolut förutsättning för att kunna fortleva med en hög industriell utvecklingstakt. Jag är alltså tacksam för den skrivning som utskottet beskärt vår motion. Jag är emellertid ännu mera tacksam mot kommunikationsministern som i anledning av motionen — jag uppfattar saken så — satt full fart i departementet och blivit så på alerten att han är beredd att lägga fram en proposition redan efter påsk. Att förbindelseleden mellan Vänern och Västerhavet måste vara en utbyggnad av Trollhätteleden står för mig och som jag tror för de flesta fullständigt klart. Med tillämpning av den princip som vi under senare år följt, nämligen att godset självt skall betala sina transportkostnader och att godsets transport på olika trafikleder eller med olika trafikmedel alltså inte skall subventioneras, skulle det i verkligheten vara omöj ligt — och det är bäst att omedelbart deklarera detta — att bygga ut leden mellan Vänersborg och Uddevalla.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
Herr talman! Jag har allmänt ett intryck av att det brukar vara hyggliga kommunikationer mellan statsutskottet och departementet när det gäller att få ut informationer till utskottet om vad vi arbetar med inom departementet. Jag kan inte veta hur det har gått till denna gång. Jag kan möjligen bidra med den förklaringen att det, såsom påpekas i utlåtandet, är fråga om en relativt nyligen genomförd och remissbehandlad utredning. Vi har ansett den vara av den karaktären att vi skall försöka att så snabbt som möjligt komma fram till ett resultat. Jag har mycket sent fått en föredragning i ärendet och då betraktat det som angeläget att vi försöker framlägga en proposition redan under vårriksdagen. Det kan förmodligen inte ske så tidigt att det blir möjligt för riksdagen att fatta beslut i vår, men vi arbetar som sagt med sikte på att framlägga propositionen i vår. Det är möjligt att den kontakt som utskottet något tidigare haft med departementet föranlett = vederbörande kontaktman att uttrycka sig litet försiktigare innan klarhet vunnits om den ståndpunkt som vi tog efter föredragningen. Detta torde vara hela förklaringen till det som nu inträffat, då det ju ur utskottets synpunkt var något överraskande att ett positivt besked lämnades så snabbt. Men det väsentliga måste det väl ändå vara att det händer någonting i frågan.

Herr talman! I förevarande utlåtande från allmänna beredningsutskottet behandlas — med anledning av motionen II: 28 — inkassobyråernas verksamhet.

Dessa hotelsebrev har till syfte att skrämma gäldenären till underkastelse. Är då vissa inkassobyråers verksamhet i behov av en översyn? Utskottet förklarar i utlåtandet att det i likhet med motionären anser att >»kravbrev från vissa inkassobyråer ofta har en onödigt hotfull avfattning», och utskottet finner det angeläget att sådana metoder motverkas. Emellertid förlitar sig utskottet på en självsanering inom branschen och är för närvarande inte berett att tillstyrka motionen. Kan man då förlita sig på att dessa inkassobyråer har intresse av att få branschen sanerad? Av landets 1400 inkassobyråer är det stora flertalet självfallet bra, men det finns också sådana som är mindre bra och det är dessa man vill komma åt genom en översyn. Jag tror nu inte att det kommer att ske någon självsanering av de inkassobyråer som bedriver sin verksamhet på ett utmanande sätt. Den uppfattningen har man också inom landets rättshjälpsanstalter, och Sveriges advokatsamfund har i en skrivelse år 1966 till justitiedepartementet påtalat förhållandena. När vi behandlade frågan i utskottet tog vi bl.a. del av ett remissyttrande från kommerskollegium vari konstate ras att det finns vissa avarter inom inkassobyråverksamheten. Kollegiet framhöll emellertid att man med hänsyn till »den utmätta tiden för remissens besvarande»> nödgats avstå från en undersökning av inkassoföretagens indrivningsverksamhet. En sådan undersökning ville Stockholms handelskammare genomföra men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Om utskottet hade haft ett mera fullödigt remissmaterial tror jag att dess ställningstagande varit ett annat. Det saknas sannerligen inte bevis på hur hänsynslöst och fjärran från god affärssed som vissa inkassobyråer arbetar. Jag skall här inför kammaren citera ur ett brev till en gäldenär: »Utslag har meddelats i mål mellan Eder och rubr. firma, och vill vi genom denna skrivelse bereda Eder tillfälle att göra upp i godo. I motsatt fall se vi oss nödsakade överlämna ärendet till utmätningsmannen för verkställighet. Utmätning kommer då att verkställas i Ert bohag, lösöre, bil, TV-mottagare, konstverk, kylskåp etc. ävensom i Er lön och event. överskjutande skatt. Bemärk vad ett utmätningsförfarande kan komma att betyda för Er, inte bara i kostnadshänseende utan även i publicitetssammanhang. Skulle Ni sakna tillgångar till skuldens gäldande, kommer Ert namn och adress, ävensom skuldbelopp att offentliggöras i härför avsedda tidskrifter. Dessa tidskrifter utges i syfte att förhindra nya krediter till personer som saknar tillgångar. Detta har till följd att Ni hos banker och upplysningsfirmor registreras såsom en insolvent person. Ni blir med andra ord icke kreditvärdig. Därest utmätningen resulterar i att Ni vid detta tillfälle saknar tillgångar, avskrives för den skull icke ärendet. Borgenären kan med ledning av utmätningsprotokollet begära Er i konkurs, eller avvakta och efter någon tid göra ett nytt utmätningsförsök. Tänk på vad det innebär att kanske ett helt liv varje morgon vänta att utmätningsmannen skall ringa på dörren! Vad som ovan anförs är tyvärr en bister verklighet, varför vi förmoda att Ni vill göra rätt för Er och få saken ur världen.» Det citerade brevet är icke den enda typ av kravbrev som dessa byråer använder. Man har kraftfullare skrämselmedel. Man skickar till gäldenären någonting som ger sken av att vara en »stämningsansökan>», som kan skrämma mottagaren tillräckligt och ge inkassobyrån ekonomisk utdelning. Sedan spelar det ingen roll om handlingen är ett falsarium från början till slut. Det är självklart att det finns dåliga betalare, men ofta har de som utsatts för inkassobyråerna fått varor av så undermålig kvalitet att de försökt erhålla rättelse. Följden har varit att de fått inkassobyrån på halsen. Det är som utskottet skriver självklart att många människor på detta sätt blir förföljda av inkassobyråerna. De förhållanden som i dag råder inom inkassobranschen och som förmodligen framgent kommer att ta alltmer utmanande former borde ha gett utskottet anledning att inte visa sådan brådska vid behandlingen av motionen, utan vänta tills ett fullödigare remissmaterial förelegat. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är långt lidet på dagen och kanske är det symtomatiskt att just detta ärende kommer upp efter mörkrets inbrott. Det rör företeelser som i många fall illa tål dagsljus. Tyvärr verkar det också som om utskottet inte vore villigt att plocka fram ärendet i dagsljuset. Herr Andersson i Örebro har rätt ingående klargjort vad ärendet handlar om. Det finns många utmanande exempel; i min bänk har jag sådant material, men jag vill inte besudla denna talarstol med eländet. Redan själva tillvägagångssättet är avskräckande. Först får man alltså in ett ärende från en borgenär och tar betalt av honom så att man klarar sig med vinst. Sedan klämmer man ut så mycket man kan av gäldenären, och det är synnerligen oblyga belopp. När man t.ex. bilägger inbetalningskort tar man 6 kronor stycket för att man lägger det i ett kuvert. För åtta kort blir det alltså 48 kronor; jag har ett exempel härpå. Dessa firmor publicerar också ansökningar om s.k. betalningsförelägganden. Det händer ofta att dessa uppgifter är alldeles felaktiga, men då har man redan publicerat dem i en tidskrift till stor skada för de personer det gäller. Om vederbörande sedan påpekar felet måste han betala en extra avgift för att få in en rättelse. Här i Stockholm hade en firma en gäldenär med ett ganska ovanligt efternamn, men man hade tappat bort förnamnet. Det fanns fyra personer med samma efternamn, och då krävde man för säkerhets skull alla fyra på skulden, som gällde en symaskin. Till all olycka godtog riksdagen före jul en lag om utmätning i lön, som man kallade det; i verkligheten rör det sig om införsel i lön. Lagen innebär alltså att man får gå in i lönen för alla sorters fordringar. Bokagenter som säljer värdelösa böcker kan hädanefter begära införsel i en anställds lön och driva ned hans inkomster till existensminimum — och existensminimum i detta land är någonting som man inte kan existera på. Det har redan skickats ut hotelsebrev från inkassobyråer, i vilka de talar om för människor att de nu kan göra införsel i deras lön för sådana fordringar. Det är den senaste modellen. I min motion har jag skrivit — kanske rätt hårt — att för många inkassobyråer profitvärdet vida överstiger människovärdet. Jag vidhåller att det är ett riktigt omdöme. Dessa firmor håller ofta människor i livslång plåga. Jag har också skrivit att de pinar pengar och kanske till och med livet ur människor, och jag tror att man kan hitta exempel på det. Firmorna laborerar på laglighetens gränsmarker, det vet vi alla. Det egendomliga är att det förefailer som om utskottet har klart för sig att det förhåller sig så, men utskottet reagerar synbarligen inte. Sömngångaraktigt kommer man fram till precis den slutsats som nästan alltid drabbar en motion, nämligen att den icke bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Utskottet har inte ens kunnat avvakta en mycket snabb och kort utredning som Stockholms handelskammare har velat göra; det påpekade också herr Andersson i Örebro. Det hade varit värdefullt för utskottet att få en sådan kartläggning av inkassobyråernas metoder här i Stockholm som grund för sitt beslut, men man har inte velat vänta på den. Jag vågar påstå att detta ärende är mycket illa behandlat. Det är också ganska märkvärdigt att utskottet har fastnat på ett enda förslag i motionen som jag har framkastat som ett alternativ bland många, nämligen att man skulle kunna införa någon sorts auktorisation av dessa företag, så att de kunde tvingas in på mera hyfsade metoder. Där har utskottet hakat upp sig och inte kommit vidare. I motionen begär jag emellertid — som herr Andersson i Örebro så riktigt påpekade — en förutsättningslös utredning, och det finns ju många andra metoder som man kunde tänka sig. Jag har ett mycket fint förslag, men jag skall inte ta upp det så här sent; inspirationen tryter ju en aning på småtimmarna, och det kanske inte heller skulle löna sig mycket. Det finns emellertid många andra utvägar som man skulle kunna pröva. Jag skall ta ett exempel, som kanske inte är så närliggande men för mig ganska naturligt. Det anses ju att det är fult att tjäna pengar på proffsboxning, och det kommer en proposition om förbud mot sådan. Här har vi nu affärslivets proffsboxare. Det är psykisk misshandel i ett obegränsat antal ronder som förekommer i detta sammanhang. Jag tycker att vi borde sätta stopp för den ena misshandeln lika väl som för den andra. Men utskottet lever fjärran från verkligheten och menar bara att man borde lita på dessa företags självsanering. Sanering är ett ord som inte finns i dessa firmors ordlistor — jag tror inte att man förstår vad som menas med det, och ännu mindre förstår man betydelsen av ordet självsanering. Det är lika verklighetsfrämmande att lita till självsanering på detta område som till att narkotikaträsket skulle sanera sig självt. Får ett utskott vara hur godtroget som helst? Det är utan tvekan här fråga om träskmark, och jag tycker det borde vara vår uppgift att försöka få till stånd en ändring. Det finns miänniskor som verkligen far illa i dessa träskmarker. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen — det förefaller som om herr Andersson i Örebro vore den ende i utskottet som verkligen har fattat vad saken handlar om.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har väl inte heller fattat vad frågan gäller. Han uttalar visserligen i reservationen att det finns andra utvägar än auktorisation, men han har inte nämnt några sådana. Han måste väl litet sömngångaraktigt ha uppfattat att det bör finnas andra lösningar, men han har tydligen inte haft klart för sig vilka de är. Motionären angriper framför allt per soner som säljer vid dörrarna och lämnar kraven till en inkassobyrå, som när den försöker inkassera pengarna använder hotfulla metoder. Jag vet mycket väl, herr Sjöholm, att sådant förekommer. Jag har haft kontakt med personer inom socialvården i Stockholm som lämnat många exempel på att just den grupp människor som har det svårt drabbas hårt. De kan inte betala, och de kommer i ett allt sämre läge allteftersom kraven blir äldre. Det är riktigt, som herr Sjöholm säger, att firmorna lägger på avgifter och att det blir dyrare och dyrare för gäldenärerna. Det är ingen nyhet, och det är inte oriktigt att beskriva detta som ett stort obehag som man skulle vilja göra något åt. Det har gjorts en utredning om konsumtionskrediter. Där pekade man på att en utväg just för dem som gör köp vid dörrarna att slippa komma i beroende skulle vara att de kunde få ångra sitt köp som kanske skett på grund av överrumpling. På det sättet skulle man komma ifrån en skuld som man inte var beredd att betala. Detta vore kanske ett sätt att undvika sådana köp, men det vore inte ett sätt att komma åt dem som med hot försöker driva in sina fordringar. Herr Sjöholm och likaså herr Andersson i Örebro sade att vi i utskottet inte hade gjort oss möda att höra dem som skulle kunnat ge oss upplysningar i frågan. Men herr Andersson i Örebro sitter ju i utskottet, och mig veterligt har han inte föreslagit ett annat remissförfarande. Vi inom utskottet är alltid lyhörda för sådana förslag och skulle med glädje ha inhämtat ytterligare kunskap utöver den som kommerskollegium kunnat ge. Kommerskollegium brukar även höra handelskamrarna. Att vi inte begärt in fler upplysningar beror alltså inte på bristande intresse, utan helt enkelt på okunnighet om var dessa positiva åtgärder finns att hämta och vem som skulle kunna föreslå dem; både motionären och reservanten har varit litet reserverade. Med den kunskap som vi inhämtat från kommerskollegium har vi ansett att även om vissa inkassofirmor bedriver sin verksamhet under otrevliga former är det svårt att finna någon utväg för att kunna begränsa denna på annat sätt än genom att begränsa köp som är mindre väl övertänkta. Det är således inte likgiltighet utan ovetande om en väg som skulle kunna leda till en sanering av verksamheten som gjort att utskottet avstyrkt kravet på en allmän utredning. Om man anbefaller en utredning bör man ändå ha någon anvisning om på vilken väg man skulle kunna nå ett resultat.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

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen om vem som satt och sov i utskottet. I sanningens namn bör det ändå sägas, att utskottet rent allmänt varit intresserat av denna fråga. Vad jag framför allt vänt mig mot är snabbheten i remissförfarandet. Jag kände under utskottsbehandlingen inte till att remisstiden varit endast två veckor och att Stockholms handelskammare var villig att göra denna utredning. Fru Eriksson i Stockholm tog upp frågan om möjligheten att få lämna tillbaka gods som köpts vid dörr. Det är en utomordentligt viktig fråga, som snart bör lösas. Jag har hört sägas att denna fråga har hänskjutits till Nordiska rådet för att man skall få möjligheter till en likvärdig bedömning. Jag visade utskottet en hel del material, som jag tyckte var rätt graverande. Bara de brev jag läste upp och de kuvert jag visade borde ha givit anledning till en utredning beträffande den här typen av inkassoföretag.
Herr talman! Det här skall väl inte urarta till en debatt om vem som sovit tyngst i utskottet. Det förefaller emellertid som om herr Andersson varit mest vaken eftersom han fattat vad det hela rör sig om; jag vidhåller att övriga ledamöter av utskottet inte gjort det. I motionens kläm begärs en allsidig utredning av frågan. Avsikten var givetvis att utredningen skulle lägga fram dessa förslag som fru Eriksson talat om. När vi begär en utredning brukar vi ju räkna med att den skall presentera förslag. En sådan här utredning skulle helt visst kunna komma med olika uppslag. Utskottet har även begått det misstaget, att det helt och hållet hängt upp sitt yttrande på frågan om avbetalningskontrakten och försäljningen vid dörrarna. Motionen gäller emellertid ett mycket större problem. Den avser alla sorters skulder; dessa firmor kräver inte bara på avbetalningsskulder. Men helt visst är det riktigt att det på detta område florerar skoj utan like som man också bör försöka komma till rätta med. Jag har tidigare motionerat om den saken. Kunde man genomföra konsumtionsutredningens förslag att det skall vara möjligt att få ångra ett köp så vore det ett stort framsteg. Men den nu aktuella motionen handlar alltså inte om den saken. Låt mig bara ta ett exempel. Om en sådan här inkassofirma får i uppdrag att driva in en avbetalningsskuld på 200 kronor, så resulterar det så småningom i att man får gäldenären att skriva på en förbindelse, som avser ett betydligt större belopp och i vilken det inte står någonting om vad skulden grundar sig på. Inkassofirman lagsöker sedan på det större beloppet och begär därutöver att få täckning för sina kostnader. På detta sätt får man betalt för kostnaderna två gånger. Eftersom det i förbindelsen inte står någonting om vad denna grundar sig på har man också helt plötsligt två exekutionsurkunder. Detta är mycket värre än vad fru Eriksson tydligen har fattat. Fru Eriksson i Stockholm säger att wan i och för sig skulle vilja göra någonting åt denna sak. Men varför gör man då inte det? Det är en underlig ordning att ett utskott först säger att detta skulle vi vilja göra någonting åt, för att strax därefter säga att det gör vi ändå inte. Fru Eriksson i Stockholm brukar ha ett socialt samvete, men denna gång har det tydligen inte fungerat. Här finns annars gott utrymme för ett socialt samvete. Dessa människor får plågas bara för att man inom vissa kretsar skall kunna håva in feta vinster. Jag tycker att det borde vara vår uppgift här i riksdagen att sätta stopp för detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka chefen för finansdepartementet för svaret på min fråga. Det är uppenbart ett intresse för såväl samhället som de skattskyldiga i allmänhet att skatteindrivningen är så effektiv och rättvis som möjligt. På grund av vissa brister i skatteindrivningen slipper vissa skattskyldiga undan skatt, och det är ju inte till någon glädje för den stora massan av skattebetalare. Det kan också skapa berättigat missnöje när det sprides rykten om att skatteindrivningen inte fungerar tillfredsställande. | Jag har med tillfredsställelse noterat att finansministern i sitt svar säger att effektiviteten i skatteindrivningen är relativt god. Finansministern erkänner emellertid att indrivningen på vissa större orter släpar efter, och det bör alltså vara möjligt att effektivisera skatteindrivningen ytterligare.

Herr talman! Jag tackar för svaret.

Herr talman! Det är kanske riktigt att det förflyter olika lång tid mellan utgången av respittiden och betalningen. En sådan fördröjning behöver emellertid inte nödvändigtvis medföra ett sämre resultat. Detta beror nämligen helt på när vederbörande träffas av kravet. Om det sker vid ett tillfälle när vederbörande är vid kassa inflyter medlen, men har vederbörande inga pengar, kommer det inte heller någon betalning. Hur kravet utfaller är alltså en ren sinkadus beroende. på när det kommer. Men vad som är allvarligt är att det skall bli en utökad automatik. Enligt anvisningarna skall ett utmätningsförsök omedelbart göras hos alla människor som släpar efter med skatteinbetalningen. Jag vågar säga att utmätningsförsöket i flertalet fall är dömt att misslyckat. Vederbörande vet då att alla undersökningar som kan göras är klara och att han är på den säkra sidan. Så länge inte detta misslyckade utmätningsförsök gjorts tror emellertid den skattskyldige att det kan vara riskabelt att drö ja ytterligare och försöker betala in skatten. Detta är bara ett exempel på hur automatiken kan drivas in absurdum och medföra ett sämre resultat. Det nya systemet kallas för Ängelholmssystemet därför att resultaten av det : skulle vara särskilt goda just i Ängelholms distrikt. Detta är ett litet distrikt, och det är otvivelaktigt så att resultaten blir bättre ju mindre utmätningsdistrikten är. Det ligger också i sakens natur att förhållandena är sämst i storstäderna.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Anledningen till att den ställdes var att man ofta möter människor som är missnöjda därför att de anser att allmänheten har alltför små möjligheter att aktivt deltaga i den framtida samhällsplaneringen. I riksdagen har i år väckts ett flertal motioner på detta område syftande till att skapa större möjligheter för allmänheten att få deltaga i och därmed utöva direkt inflytande på samhällsplaneringen. Nästa år skall en allmän folkoch bostadsräkning genomföras, och denna skulle kunna utnyttjas för att på väsentliga punkter efterhöra allmänhetens syn på och önskemål beträffande sin bostadsfråga och bostadsmiljö och därmed sammanhängande frågor. Folkoch bostadsräkningen ger utan tvivel en god bild av svenska folkets nuvarande bostadsförhållanden, men den ger ingen vägledning för hur vi skall utforma de framtida förhållandena. I den debatt som förs angående olika bostadstyper och olika bostadsmiljöer skulle en bättre kunskap om allmänhetens inställning kunna vara av stort värde. Jag anser att med den avancerade vetenskapliga metodik och de resurser som skall komma till användning vid räkningen borde man också kunna utröna vilka planer, åsikter och önskemål som allmänheten har när det gäller bostadstyper och bostadsmiljöer. =.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag delar uppfattningen att ersättning till anhörig borde utgå för hemtransport av avliden under sjukhusvistelse, motsvarande den rätt till reseersättning som sjukhuspatienter åtnjuter, och om jag i så fall är beredd att ta något initiativ i sådan riktning. Frågan om ersättning från sjukförsäkringen för transport av avliden från sjukvårdsinrättning utreds av 1961 års sjukförsäkringsutredning. I avvaktan på resultatet av utredningsarbetet är jag inte beredd att ta ställning i sak till problemet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min enkla fråga och vill med några ord redovisa varför jag ställt den. I Göteborg finns det specialistvård av olika slag. Ett par gånger — senast i februari i år — har det hänt att patienter fått remiss från norra Bohuslän och Skaraborgs län för specialistvård på bl.a. jubileumskliniken. Det har alltså rört sig om personer som haft rätt långt till Göteborg. När så det olyckliga ininträffat att patienten avlidit har de anhöriga själva helt fått svara för kostnaderna för hemtransporten av den av: lidne, trots att både remissen och sjukvårdsbehandlingen skett i enlighet med gängse normer. — Jag har här en fotostatkopia av en räkning på 275 kronor för en sådan hemtransport. Det rör sig alltså om rätt betydande belopp. Av svaret framgår att 1961 års sjukförsäkringsutredning skall ta upp frågan till behandling. Jag är bara ledsen att det redan har gått åtta år utan att problemet lösts. Jag tolkar emellertid svaret så, att socialministern inte vill uttala sig i sak men att vi kan hoppas, att han i princip delar uppfattningen att problemet måste lösas på ett eller annat sätt. Ty när remiss utfärdas och det går så olyckligt att patienten avlider skall inte de anhöriga belastas med de dryga kostnader som kan uppstå för hemtransporten, eftersom regionsjukhuset ligger så långt från patientens hemort. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att 1961 års sjukförsäkringsutredning nu, år 1969, snart skall ha knäckt problemet.

Herr talman! Herr Werner har frågat chefen för socialdepartementet om dennes syn på barnavårdsnämndernas befogenheter då: det gäller omhändertagande av ungdom som råkat i motsatsförhållande till sina föräldrar. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Barnavårdsnämndernas befogenheter då det gäller omhändertagande av underåriga för samhällsvård anges i 25 8 barnavårdslagen. Jag bortser i detta sammanhang från de särskilda bestämmelserna i lagens 31 8 som tar sikte på barn, som har förlorat sina föräldrar eller har övergivits av dessa, och på barn, som är i behov av specialvård eller annan vård och fostran utom hemmet. Ingripande kan enligt 25 8 barnavårdslagen, schematiskt uttryckt, ske i två typer av fall, nämligen dels om en underårig vanvårdas i hemmet, dels om en underårig på grund av sitt eget beteende är i behov av tillrättaförande åtgärder. Paragrafen medger sålunda ingripande för det första om någon som är under arton år misshandlas i hemmet eller eljest där behandlas på sådant sätt att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara eller om hans utveckling äventyras på grund: av föräldrarnas eller annan fostrares olämp lighet som fostrare eller bristande förmåga att fostra honom. Vidare får ingripande ske om någon som är under tjugoett år på grund av brottslig gärning, sedeslöst levnadssätt, underlåtenhet att efter förmåga försörja sig, missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel eller av annan jämförlig anledning är i behov av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. I alla de situationer som här har nämnts kan uppenbarligen ett motsatsförhållande ha uppkommit mellan den underårige och föräldrarna. Som torde framgå av min redogörelse för bestämmelsernas innehåll utgör däremot inte den omständigheten att ett sådant motsatsförhållande har uppkommit någon självständig grund för ingripande från barnavårdsnämndens sida, utan nämnden skall med utgångspunkt i situationen i dess helhet bedöma om ett ingripande är påkallat enligt paragrafens bestämmelser. I den proposition som ligger till grund för barnavårdslagen uttalades angående principerna för barnavårdsnämndernas rätt till ingripande att det av rättssäkerhetsskäl var nödvändigt att göra en noggrann avvägning mellan å ena sidan samhällets intresse av att främja de ungas personliga och sociala utveckling och å andra sidan de enskildas anspråk på att få ordna sina personliga förhållanden utan inblandning från det allmännas sida. Denna avvägning återspeglas i bestämmelserna i 25 § barnavårdslagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. Det blev en redogörelse för gällande bestämmelser i barnavårdslagen. Detta är intressant i och för sig, men vad som är mera intressant är att veta hur lagen på den här punkten fungerar i praktiken. Personligen är jag fullt övertygad om att barnavårdsnämnderna vid handläggningen av ärenden rörande konflikt mellan barn och föräldrar alltid försöker handla med barnets bästa för ögonen. Jag är också medveten om att det här ofta är fråga om mycket känsliga problem, som inte kan redovisas på samma sätt som vanliga tjänsteförrättningar. Å andra sidan innebär den form av ingrepp som barnavårdsnämnden med stöd av barnavårdslagen verkställer ofta ett så starkt intrång i den personliga integriteten, att det endast kan tillåtas i yttersta nödfall. Det är då också naturligt att det blir fråga om skiftande personliga bedömningar i dessa fall. Med jämna mellanrum förekommer i pressen redogörelser för ingripanden mot barn och ungdom, som ofta framstår som upprörande och vilkas motiv sällan redovisas. Även de direkt berörda parterna tycks ibland vara dåligt informerade om bakgrunden till myndigheternas handlande. Ett minimikrav vid varje form av samhällsingripande är givetvis att den som berörs erhåller fullständig information om bakgrunden till myndigheternas beslut. Det är framför allt för att få till stånd en förbättrad information om dessa saker som jag har ställt min fråga, och det är min förhoppning att all tillbörlig hänsyn skall tas till berörda parter. Det måste vara angeläget att också föräldrarna känner ett stöd från myndigheternas sida. Jag hoppas också att barnavårdsnämnderna skall uppmärksamma de problem jag här har berört, så att människor som blir föremål för myndigheternas ingripande inte bibringas den uppfattningen att åtgärden är föranledd av något annat än det som verkligen är till barnets bästa. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han vill medverka till att banvallar och annan mark, som till följd av järnvägsnedläggning inte utnyttjas för sitt ursprungliga ändamål, utbjuds till ägarna av de fastigheter varifrån marken ursprungligen har avstyckats. Frågan besvaras av mig i min egenskap av t.f. kommunikationsminister. Kungl. Maj:t har den 9 juni 1967 meddelat vissa bestämmelser om försäljning av staten tillhörig fast egendom att gälla fr.o.m. den 1 juli 1967. Enligt dessa bestämmelser skall SJ före en försäljning alltid höra med byggnadsstyrelsen om annan statlig myndighet har behov av egendomen. Om något sådant behov inte finns, avvecklas obebyggd och nedlagd järnvägsmark normalt enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m. Hur sammanföringen skall ske bestäms vid lantmäteriförrättning. Därvid tillförs järnvägsmarken angränsande fastigheter, som i de flesta fall motsvarar de fastigheter varifrån marken ursprungligen avskilts. fr.o.m. den 1 januari 1968 gäller vidare vissa särskilda regler vid. försäljning av mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål. Bestämmelserna innebär att under vissa förutsättningar försäljning till kommun har företräde framför försäljning till fastigheter varifrån marken ursprungligen har avstyckats, förutsatt att kommunen har meddelat att marken erfordras för samhällsbyggnadsändamål. Av vad jag sagt torde framgå att ägare till fastighet av angivet slag får önskemål om förvärv tillgodosedda, om gällande bestämmelser ger möjlighet därtill.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

Genom att dessa inte kan återgå till de stamfastigheter, från vilka de en gång har avsöndrats, förorsakas brukarna av dessa fastigheter rätt stora olägenheter. En remsa på 6— 10 m bredd, som banvallarna ofta är, trasar helt sönder kommunikationerna mellan fastighetens olika inägor. I ett fall, som gäller Eksjö—Österbymo järnväg, sägs det att Ing 2 i Eksjö är intresserat av järnvägsvallen för att utnyttja den för sprängningsövningar. Om detta går igenom, kommer det att vålla mycket besvär för markägarna vid vallens sidor. Ing 2 har hittills använt utkanten av övningsfältet på Ränneslätt som övningsområde för dessa sprängningar. Förlägger man dem nu till den. gamla järnvägsvallen, kommer det att innebära skador på skogen på båda "sidor om denna och kanske — vilket är ännu värre — skador på grödorna, eftersom vallen till stor del går genom odlat område. Detsamma är förhållandet på järnvägssträckan Jönköping-—Ulricehamn. Det talas om att Jönköpings stad eventuellt är ute efter att köpa vallen för att där anlägga en cykeloch gångbana. Denna vall är dock redan sönderriven, då staden tidigare har fått tillåtelse att hämta grus från rätt stora avsnitt av den. Av svaret framgår att det är först i tredje hand som ägarna till de fastigheter, från vilka vallen en gång är tagen, kan komma i fråga. Detta anser jag inte vara tillfredsställande. När bestämmelserna är sådana lär det inte vara stora möjligheter för vederbörande att förvärva marken, vilket jag beklagar.

Herr talman! Herr Thylén har frågat chefen för kommunikationsdepartementet när han avser att förelägga riksdagen förslag med anledning av parkeringskommitténs betänkande av år 1968. Frågan besvaras av mig i min egenskap av t. f. kommunikationsminister. Betänkandet behandlar frågor av stor praktisk betydelse för vårt moderna samhälle och dess utveckling. Frågorna måste bedömas som ett led i samhällsplaneringen i stort. De avvägningar som måste göras får betydande ekonomiska konsekvenser för det allmänna och för enskilda. Remissmaterialet är «omfattande. Många remissinstanser är i princip positiva till utredningsförslaget, men från åtskilliga håll riktas kritik mot de grundläggande förutsättningarna för utredningens värderingar. Det är ännu för tidigt att säga när slutlig ställning kan tas till utredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på min fråga. Även om det inte är så positivt som jag hade önskat stryker statsrådet dock under de svårigheter som finns på detta område. Parkeringskommittén har för ordat att reformen borde genomföras senast 1970, och i så fall borde en proposition ganska snart komma på riksdagens bord. Kommittén har skilt sig väl från sin uppgift och framlagt många goda förslag. Om dessa snabbt blir genomförda kommer hela frågan i ett annat läge för polisen som skulle slippa det utredningsförfarande som nu är till så stor förtret. Vi vet att de smärre trafikoch parkeringsförseelserna i dag vållar polisen i storstäderna stora svårigheter, och det är inte obekant att Stockholms stad i dagarna har uppvaktat departementet i denna fråga för att få ett tillrättaläggande. Material från Stockholms stad visar att endast ungefär 30 procent av 300 000 bötesförelägganden för felparkerade bilar betalas in. Detta beror just på att kontrollen enligt de nuvarande normerna är mycket invecklad. Förslagen i parkeringskommitténs betänkande innebär en väsentlig förenkling, och polisen är angelägen att snabbt få en ändring till stånd. En annan detalj i parkeringskommittens betänkande som är mycket viktig är förslaget om dispens för handikappade från gällande parkeringsregler. Jag hoppas att statsrådet Geijer som ersättare för kommunikationsministern vill medverka till att en proposition med förslag till ändring av dessa regler snarast möjligt läggs fram.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå har frågat statsministern om han vill lämna upplysning om när regeringen kommer att besluta om huruvida Vindelälven kommer att utbyggas eller bevaras outbyggd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om utbyggnad av Vindelälven har därefter beretts ytterligare. Som svar på herr Larssons fråga kan jag bara lämna det självklara svaret att regeringen "kommer att ta ställning när beredningsarbetet = avslutats. - Någon exakt tidpunkt härför är jag inte beredd att ange.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret.

Ovissheten är förlamande för många och ett ställningstagande från regeringen så snart som möjligt är önskvärt. Jag har full förståelse för att regeringen måste avsluta sin beredning av ett ärende innan den kan fatta beslut och att »exakt tidpunkt» inte kan anges när arbetet kan vara klart. Men även om man nu inte exakt kan ange den tidpunkten hade det varit mycket värdefullt för alla de människor, som är beroende av statsmakternas beslut i detta fall, om statsrådet hade kunnat säga någon ungefärlig tidpunkt när man kan räkna med beslut från regeringen i denna fråga.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag uppmärksammat de vid undersökningar i de inre delarna av Hälsingland konstaterade höga halterna av nickel och kobolt i vissa malmer och om jag är beredd att vidta åtgärder för att påskynda : de ytterligare undersökningar som krävs för att klarlägga om malmfyndigheterna är brytningsbara. Herr Eriksson syftar i sin fråga sannolikt på de kismineraliseringar i Los Hamra-området i nordvästra Hälsingland som delvis varit kända sedan länge. Under 1960-talet har nya prospekteringsarbeten företagits där i enskild regi, och Sveriges geologiska undersökning har specialkarterat berggrunden i hela det aktuella området. Inga mineraliseringar har dock bedömts som så lovande att de för närvarande anses motivera mera ingående undersökningar. Frågan om landets :försörjning med legeringsmetaller, till vilka nickel och kobolt hör, är föremål för visst utredningsarbete hos berörda myndigheter. Det potentiella värdet av bl.a. fyndigheterna i Los-Hamra-området beaktas givetvis fortlöpande även av gruvföretagen. Ytterligare prospekteringsåtgärder kan därför komma att aktualiseras i framtiden.
Herr talman! Jag ber att få tacka in dustriministern för svaret på min fråga. Av formella skäl kunde jag inte precisera vilken ort frågan avsåg, men statsrådet har ändå lyckats lokalisera trakten. Losområdet är ett gammalt järnbärarland med fyndigheter av förutom järn även koppar, nickel och kobolt. Om jag inte tar fel gjordes de första nickelupptäckterna i vårt land just i Los år 1751. Sedan dess har där förekommit gruvbrytning vid flera tillfällen, och under senare årtionden har området varit föremål för nya undersökningar och utforskningar, främst från Bolidenbolaget. Intresset hos allmänheten för en exploatering är självfallet. stort, och man hyser förhoppningar om att något positivt skall ske i framtiden. De från privat håll gjorda undersökningarna har givit vid handen att det finns malmfyndigheter i detta område, och betydande inmutningar har gjorts under senare tid. Vad ortsbefolkningen nu närmast önskar få svar på är om malmförekomsterna är av sådan omfattning att de är ekonomiskt brytbara. Om så skulle vara fallet kan i dagens läge ingenting vara mera välkommet inom ljusdalsregionen, som kämpar med stora sysselsättningssvårigheter och ett vikande befolkningsunderlag, vilket om utvecklingen fortsätter kan hota den lokala och samhälleliga servicen. Av statsrådets svar framgår att ytterligare prospekteringsåtgärder kan komma att aktualiseras inom området, och detta hälsar jag med tillfredsställelse. Därmed hålls en dörr öppen, och jag vädjar därför till statsrådet att mot denna bakgrund låta exempelvis statlig expertis — i samarbete med Bolidenbolaget eller andra — göra en helt opartisk undersökning av förekomsten av malmfyndigheter inom detta område och därefter lämna en öppen redovisning av resultatet för att därmed ge allmänheten svar på frågan om här finns förutsättningar för brytning. I bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna härför — jag förmodar att det blir statsmakternas sak att göra den — hoppas jag att arbetsmarknadspolitiska skäl skall få väga tungt. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har litet svårt att omedelbart ge något positivt besked på den sista punkt herr Eriksson i Bäckmora berörde. Som läget är för närvarande — det är riktigt att det är ett enskilt företag, Bolidenbolaget, som inmutat de fyndigheter som är kända i Los är indikationerna icke sådana att de motiverar ytterligare prospekteringsarbeten. Vi skall komma ihåg att prospekteringsarbeten är mycket dyrbara, och för närvarande koncentreras de resurser vi har på detta område till Norrbotten och Västerbotten. Det betyder ingalunda att vi inte är intresserade av att även ge ett bidrag till lösningen av Hälsinglands sysselsättningsproblem. Men jag tror att det är att ställa för stora anspråk på den statliga prospekteringsapparaten att hävda, att vi på grundval av de indikationer som nu finns skulle lägga ned stora prospekteringskostnader bara för att ge allmänheten visshet. Bilden kan naturligtvis ändras, och som jag nämnde görs för närvarande en översyn av hela vår försörjning med legeringsmetaller. Det är möjligt att den undersökningen kommer till resultat som gör att vi kan ändra vår syn på också dessa fyndigheter. Men på grundval av vår nuvarande kunskap finns det icke skäl att med de med nödvändighet begränsade resurser som vi har sätta i gång prospektering i Los. Låt mig också tillägga att gruvarbetena i Los faktiskt började ännu tidigare än herr Eriksson i Bäckmora sade, nämligen redan 1699 enligt mina uppgifter.
Herr talman! Det vi i dag vet om fyndigheterna i Los grundar sig på de undersökningar som gjorts på privat håll. Det är möjligt att exempelvis bolidenföretaget inte finner malmbrytningen lönande så länge man kan köpa malm billigare från andra delar av världen. Men för staten kan det, tycker jag, vara naturligt att även ta hänsyn till de arbetsmarknadspolitiska motiven med den trygghet det skulle innebära för människorna inom denna region. Industriministern är ju, vet jag, ständigt på jakt efter nya statliga engagemang i näringslivet och detta är ett uppslag som jag tycker vore värt att närmare undersöka. En sådan undersökning skulle också ge svar på den fråga jag har ställt, nämligen huruvida här finns brytningsvärd malm. På den punkten är jag mera optimistisk i dag efter statsrådets svar. Jag tror allmänheten sätter stor tilltro till statens undersökningar och besked.

Herr talman! Då vi nu bordlägger och remitterar proposition nr 31 angående forskarutbildning och forskarkarriär m.m. vill jag gärna till protokol let anteckna, att jag finner de omständigheter under vilka denna avlåtits till riksdagen anmärkningsvärda. Först delgavs allmänheten genom massmedia huvudinnehållet i propositionen, innan denna delgivits riksdagen. Samtidigt eller strax därefter distribuerades exemplar av propositionen, som då tydligen förefanns i tryckt skick, till vissa fackliga organisationer. Fortfarande hade riksdagens ledamöter inte möjlighet att ta del av propositionens innehåll. ; Exemplar kunde inte uppdrivas. Först i går, strax före kl. 17.00, delades propositionen ut på ledamöternas bord. Det finns enligt min mening anledning kräva att det sätt på vilket proposition nr 31 publicerats icke upprepas.

Herr talman! Den till 1968 års riksdag aviserade stora familjepolitiska reformen har ju ännu inte framlagts. Fjolårets beslut om bostadstillägg betraktar vi endast som en delreform på familjepolitikens område. Beslutet fattades i stor enighet, och det ändringsförslag som framfördes av mittenpartierna avsåg att ytterligare förbättra de sämst ställda familjernas situation. Vidare innebar centerns förslag att möjligheterna till bostadsbidrag på grund av bostadsbrist på vissa orter, vilken familjen inte kunde rå för, inte skulle begränsa familjens rätt härvidlag, och dessutom att staten skulle bära även den del av bostadsbidraget som kommunerna nu svarar för. Under de senaste åren har familjepolitiska kommittén, familjebeskattningskommittén och även familjeberedningen utrett frågorna på det familjepolitiska området. Dessa frågor bör nu vara så pass utredda, att det inom en överskådlig framtid bör finnas underlag för framläggandet av en samlad familjepolitisk reform. I motionen II: 622 av herrar Hedlund och Wedén framläggs mittenpartiernas principiella syn på familjepolitikens framtida utformning. Enligt vår mening bör barnbidragen även i fortsättningen utgöra ett centralt inslag i familjepolitiken för att utjämna standarden mellan olika familjer. En fortsatt utbyggnad av det särskilda stödet till familjer med lägre inkomster bör ske liksom också en successiv omkonstruktion mot konsumtionsneutralitet. Någon form av: vårdnadsbidrag bör också prövas, och de familjepolitiska förmånerna bör göras värdeoch standardbeständiga. Det senare är inte minst viktigt. Skaitesystemet bör i princip utformas så att det inte favoriserar vare sig hemarbete eller förvärvsarbete eller fungerar så att skillnader mellan olika civilstånd uppstår. Hänsyn bör tas till dem som av olika anledningar inte kan gå ut i förvärvsarbete under beaktande av lämpliga lösningar på problemet om ersättning för vård av barn i hemmet. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på en diskussion om en mera samlad familjepolitisk reform under den punkt i utskottsutlåtandet vi nu behandlar. Jag har bara sammanfattningsvis velat dra upp de riktlinjer som mittenpartiernas partimotion i år för fram. Vi diskuterar nu en reform, som regeringen redan efter det första året föreslår en ändring av, nämligen beträffande inkomstunderlaget för bostadstilläggen. Detta är ett exempel på att man kan och bör vidtaga ändringar utan att avvakta erfarenheterna, om man anser att en ändring är befogad. Oppositionen möts mycket ofta med argumentet att erfarenheterna av en reform måste avvaktas, även om motiven för en föreslagen ändring kan vara mycket starka. Mittenpartierna föreslår nu en ändring i ett annat avseende, som gäller en begränsning av den förmögenhetsandel man skall lägga till inkomsten; en begränsning till 10 procent av förmögenhet som överstiger 30 000 kronor i stället för de 20 procent som nu gäller. Vi anser det fullt riktigt att hänsyn tas till förmögenheten, ty 20-procentregeln verkar i vissa fall oförmånlig för makar med låg inkomst och förmögenhet i form av exempelvis kapital insatt i rörelse. Redan en mindre rörelse kräver tillgångar på inte obetydliga belopp. Familjens ekonomiska standard kan ändå vara mycket låg. I sådana fall uppnås inte en av de primära målsättningarna för bostadstilläggen, nämligen att barnen skall få möjligheter att få bo i en bra bostad. Vi vill inte speciellt försvara familjer med förmögenhet utan bara sätta in de sociala åtgärderna i deras reella sammanhang. Den procentsats på 10 procent som centerpartiet och folkpartiet föreslår överensstämmer med den procentsats som används vid inkomstberäkningen för att bestämma hustrutillägg, kommunala bostadstillägg och änkepensioner med anledning av dödsfall före den 1 juli 1960. Vi anser inte det finns anledning att ställa barnfamiljerna i en sämre situation i detta avseende. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 av herr Axel Andersson m.fl.